Herr talman! Herr Wictorsson kommenterade mitt inlägg med att säga att det andas uppgivelse inför kommunernas och landstingens ansvar. Han menade att om kommuner och landsting inte sköter sina uppgifter så kan man utkräva politiskt ansvar. Men det är inte detta det handlar om här, utan det är ju riksdagen vi står i och det är en proposition vi behandlar som gäller statliga utgifter. Det jag har talat för och det som vår motion och våra reservationer talar för är ju att staten skall gå in med större insatser för att hjälpa kommuner och landsting. Och när herr Wictorsson kommenterar reservation nr 2 av herr Takman låter det på samma sätt: Vattenoch avloppsanläggningar är kommunala angelägenheter, och staten skall alltså inte lägga sig i. Det är den synen vi vänder oss mot. Vi anser alltså att det skall finnas särskilda projektstöd just för denna typ av glesbygdsområden. Herr Wictorsson menar vidare att statliga företags verksamhet skall skötas i annan ordning och att den statliga företagsamheten inte skall göra några särskilda insatser i skärgården. Den synen kan vi inte acceptera. När det gäller företagsinsatser ute i skärgården måste man se det hela samhälleligt och inte enbart ur lönsamhetssynvinkel. När statliga företag satsar gör man det i enlighet med samma lönsamhetskalkyler som de privata företagen arbetar efter. Det har väl visat sig inte minst vid kammarens senaste debatter. När det gäller reservation 4, som handlar om åtgärder för kommersiell service i form av fraktstöd och allmänt stöd till dagligvaruhandeln, hänvisar herr Wictorsson till vad näringsutskottet har sagt. Det kanske är en litet plump kommentar av mig, men vad näringsutskottet har sagt kan ju rimligtvis inte skärgårdsborna köpa. De kan inte leva av uttalanden från riksdagsutskott, utan vad det handlar om är konkreta insatser som gör att de kan få handla sina dagligvaror och att det finns ett särskilt 175 stöd just till försäljning och frakt av dessa varor.
Herr talman! Herr Wictorsson kom flera gånger tillbaka till uttrycket att han ville förhindra ytterligare privatisering av skärgården. Det var den plikttrogne, sanne socialisten som talade. För herr Wictorsson är det tydligen något av det hemskaste man kan tänka sig att privatmänniskor skall äga mark. Det är en röd tråd i hans föreställningsvärld att mark skall vara i allmän ägo. Han säger att reservationen 1 ifrån moderaterna skulle innebära risker för markspekulation. Men, herr Wictorsson, vad är det saken gäller här? Herr Wictorsson kan inte läsa ut av reservationen ett stöd för markexploatörer i skärgården. Här gäller det stöd till skärgårdsföretag. Där kan det innebära att man behöver komma åt ett markområde för skärgårdsföretaget. Som jag sade förut kan detta inte ha särskilt stor omfattning. Det är betecknande för markpolitiken i detta land att man här direkt förbjuder att stödet skall kunna utgå till förvärv av mark. Låt oss ta parallellen med det statliga stödet till jordbruksföretag. Där finns bidrag för drift, för inventarier och även för att förvärva jordbruksmark. Det är väl helt logiskt att man för skärgårdsföretag skulle ha precis samma regler och kunna ge bidrag till förvärv av mark. Det innebär ingen skyldighet att ge sådana bidrag. Men här har man i stället gått in för ett förbud. Herr Wictorsson säger att en bred majoritet i riksdagen står bakom. Det är inte bara socialdemokraterna, utan även vpk samt centerpartiet och folkpartiet. Ja visst, det har jag konstaterat med beklagande. Från moderata samlingspartiets sida har vi dock vana att stå ensamma när det gäller markpolitiken. Även om det finns en bred majoritet i riksdagen är jag dock inte alls övertygad om att förslaget har en bred majoritet hos svenska folket. Jag är nästan övertygad om att det är precis tvärtom, att det finns en bred majoritet inom svenska folket som har en helt motsatt uppfattning då det gäller markägandefrågorna. När det gäller reservationen 5 menar herr Wictorsson att ett förenklat planförfarande skulle hindra kommunernas planering. Enligt min uppfattning, herr talman, behöver det inte hindra, men det innebär ett minskat krångel. Man gör alltså en översiktlig planering men behöver inte gå in i detalj så mycket som man gör i vanliga fall. Visst skall det vara en planering — jag är inte den som vill ha en ohämmad exploatering - men nog skall det finnas förenklade möjligheter även för fritidsbebyggelse i skärgården. Herr Wictorsson kommer tillbaka till att privatisering är något hemskt. För mig är det en naturlig utveckling. Vi har en strandlag, och det tycker jag är en bra lag. Skärgårdsområdena kommer att vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. Men på de större öarna bör man ha möjlighet att tillåta en viss exploatering för fritidsbebyggelse. Den får givetvis inte vara en tät exploatering. Jag råkade säga något om stora arealer, men jag skall hålla med om att i vissa delar av Stockholms skärgård är det trångt. Vi har dock många — Nr 107 andra skärgårdar här i landet, och detta gäller ju skärgårdar generellt. Onsdagen den

Herr talman! Jag kan hålla med herr Olsson i Stockholm på en punkt, = Stöd till skärgårdsoch det är när han själv konstaterade att han gjorde ett plumpt yttrande = företag, m.m. beträffande att skärgårdsborna inte får någon kommersiell service därför att riksdagen uttalar att man vill avvakta ett övergripande förslag när det gäller den kommersiella servicen i landet i dess helhet. Med den arbetsmetod vi brukar ha i riksdagen är detta ett naturligt sätt att hantera problemet. Sedan några ord till herr Krönmark. När man studerar moderaternas inställning till förslagen i skärgårdspropositionerna sådan den kommer till uttryck i utskottsbehandlingen och kammardebatten kan man konstatera att det inte finns särskilt mycket kvar av den storvulenhet som moderaterna har försökt visa i skärgårdsfrågor.

Herr Krönmark konstaterar med beklagande att det inte längre handlar om en socialdemokratisk markpolitik utan om en markpolitik som omfattas av en mycket bred majoritet i riksdagen. Jag hälsar detta med tillfredsställelse, och det tror jag alla gör som har ett levande och starkt intresse för en riktig utveckling av skärgården. Herr Krönmark påstår sedan att jag har sagt att en uppluckring genom ett förenklat översiktligt planeringsinstrument för fritidsbebyggelsen skulle hindra kommunerna från att verkställa sin planering. Det är inte jag som säger så, herr Krönmark, utan civilutskottet, det utskott i riksdagen som i första hand har att pröva frågorna om samhällsplaneringen i allmänhet. Sedan vill jag slutligen med största tillfredsställelse notera att herr Krönmark, som jag uppfattade som representant för moderata samlingspartiet, uttalar att strandlagen är en bra lagstiftning.
Herr talman! Sakligheten i herr Wictorssons argumentering lyser totalt med sin frånvaro. Han sade att vi talat storvulet om skärgårdsfrågorna men att det inte fanns kvar någonting annat än det som gäller markpolitiken. Herr Wictorsson stod själv i talarstolen för ungefär 20 minuter sedan och sade att moderata samlingspartiet stod bakom stora delar av det här utskottsbetänkandet. Det är alldeles riktigt, och det sade jag själv i mitt anförande. Herr Wictorsson, försök håll reda på vad ni själv har sagt! Herr Wictorsson gör vidare påståendet att det som utmärker oss är 177 att vi slår vakt om markspekulationen. Om herr Wictorsson vill delta i en debatt, skall han lyssna till vad som sägs i den. Jag sade tidigare att det inte är fråga om markspekulation; en sådan har inte något stöd från moderata samlingspartiet. Däremot anser vi att det skall finnas möjligheter för privat ägande av mark för olika ändamål, bl.a. för fritidsändamål. Men det är inte fråga om någon spekulation. Privat ägande är en av de möjligheter vi har för att kunna få en levande skärgård. På så sätt får vi ett utökat fritidsboende i skärgården, och detta ökar basen och ger större möjligheter för den bosatta befolkningen att existera. Sedan säger herr Wictorsson att det inte var han som sagt att der tänkta planförfarandet skulle hindra kommunerna i deras planering, utan civilutskottet. Jag ger herr Wictorsson rätt i detta. Civilutskottet har sagt detta, men jag noterar också att den moderata representanten i civilutskottet inte biträtt den uppfattningen. Jag delar inte heller utskottets uppfattning. Men jag vill också se detta som något av ett utflöde av den inställning i fråga om markpolitik som vi tyvärr fått här i Sverige under det senaste decenniet. Herr Wictorsson använder fortfarande ordet ”privatisering” som något mycket negativt; han anser att en sådan skall förhindras till varje pris. Jag vågar säga att majoriteten av svenska folket uppfattar detta som ett honnörsord. När herr Wictorsson har en annan uppfattning vill jag säga att han fjärmar sig från den uppfattning som folk i gemen har.
Herr talman! När det gäller sakligheten i argumenteringen var det inte jag som förde in begreppet socialdemokratisk markpolitik i den här debatten, utan det var herr Krönmark som gav den beteckningen åt ett utskottsförslag som stöds av fyra partier. Det måste föreligga någon form av missförstånd hos herr Krönmark när det gäller begreppet ”privatisering”. Om herr Krönmark i större utsträckning sysslat med de planeringsfrågor som är aktuella exempelvis i det skärgårdsområde som ligger närmast det här huset, så hade han varit på det klara med att med begreppet privatisering menas att man berövar allmänheten dess möjligheter att ägna sig åt rörligt friluftsliv och att ströva på de marker som finns. Enskilda markägare sätter nämligen upp staket och bebygger markområden på ett sådant sätt att allmänheten stängs ute. Det är om detta som debatten handlar. På den här punkten och på flera punkter är det riktigt som herr Krönmark säger: Moderaterna redovisar en annan linje, men moderaterna står också ensamma.

Herr talman! När länsstyrelsen i Stockholms län för ett par år sedan lämnade ifrån sig en utredning om Stockholms skärgård använde man titeln ”En levande skärgård”. Det var inte bara en titel utan också en sammanfattning av utredningen och ett koncentrat av förslagen. En levande skärgård innebär en skärgård med bofast befolkning. Den befolkningen måste ha rimlig tillgång till service, ha möjligheter till sysselsättning och ha trygghet. Skärgården är både ett kulturoch ett naturlandskap. Den har skapats av människan och är beroende av människan. Alla som besöker skärgården för att ta del av och njuta dess skönhet är mer eller mindre beroende av den bofasta befolkningen. Utan denna skulle varken fritidsboendet eller fritidsaktiviteter kunna fungera. Ytligt sett finns motsättningar mellan skärgårdens bofasta befolkning och fritidsintressena. Men den grundläggande värdegemenskapen är långt större. Skärgården måste vi alla värna om. När olika intressen kolliderar rör det sig ofta om hur man skall använda mark och vatten. Den bofasta befolkningen har ett rimligt krav att ekonomiskt kunna utnyttja sina ofta knappa resurser. Den kommunala och statliga fysiska planeringen skall å sin sida hävda övergripande intressen. Så uppstår lätt en konflikt. Utvecklingen under senare år har av många skäl medfört ett större behov av att styra även bebyggelsen i glesbygd. Samhället måste söka finna en rättvis fördelning av markoch naturresurser. Självfallet kan detta ibland synas drabba markägare väl hårt. De riktlinjer som riksdagen antagit för användningen av mark och vatten måste baseras på en ekologisk grundsyn. Detta gäller alldeles särskilt skärgårdsområdena. Känsligt växtoch djurliv skall skyddas. Fritidsbebyggelsen måste planmässigt smälta in i miljön. Det rörliga friluftslivet bör styras till områden där risken för förslitning är liten. Ofta är ägoförhållandena vad beträffar marken mycket splittrade i skärgården. Detta försvårar detaljplaneringen. Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort försök med förenklad planläggning i samband med lokalisering av uthyrningsstugor. Vidare beviljar samma länsstyrelse i allmänhet dispens för permanentbebyggelse i samband med jordoch skogsbruk eller fiske. Även om det är fråga om bostäder eller lokaler avsedda för hantverk eller småindustri är länsstyrelsen generös med dispensgivningen. Den utveckling som skett i vår största skärgård — den i Stockholms län — visar på att det är möjligt att med litet smidighet kunna anpassa planeringen både efter de krav som kan ställas av den bofasta befolkningen och de riktlinjer som uppställs i den fysiska planeringen. En del svårigheter och irritationsmoment kan också säkert lösas när kommunernas arbete med den fysiska planeringen leder fram till mera konkreta planer. Den fysiska planeringen i vårt land börjar nu komma in i ett skede där kommunerna i fråga om känsliga områden, t.ex. skärgårdsområden, börjar få ett allt fastare grepp om sina planer. Visst kan ibland väntan på en detaljplan bli både lång och irriterande men det är nu angeläget att planeringen får fortskrida enligt uppdragna riktlinjer och att kommunerna får fram sina översiktliga planer. Med de planerna som grund finns förutsättningar för ett sådant utnyttjande av våra skärgårdar att det blir möjligt att förena intressen som företräds både av den bofasta befolkningen och av fritidsfolket. Kommunens rätt att styra den fysiska planeringen måste vi slå vakt om. Den är på längre sikt helt nödvändig. Ganska snart är planerna så långt framme att man kan dra upp riktlinjer för den framtida markanvändningen. Till dess har handläggningen av planeringsärenden i Stockholms län och dess skärgård visat att det är möjligt att med samarbete och smidighet övergångsvis lösa aktuella problem. Herr talman!

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till duellen mellan socialdemokraterna och moderaterna angående markvärdestegring och markspekulationer. Båda begreppen är en produkt av den jordförvärvslag som på 1960-talet genomtrumfades av moderaterna och socialdemokraterna i samarbete och vars konsekvenser centern redan då varnade för. Man vägrade då att lyssna och nu får såväl moderaterna som socialdemokraterna uppleva hur verkligheten har bevisat hur felaktig den nya jordförvärvslagen var. Nu är vi alla tydligen överens om att det, för att skärgårdarna skall kunna behålla en fast boende befolkning, för att man där skall kunna bevara de värden som finns i kultur och naturmiljö, för att de även skall vara trivsamma för fritid och rekreationsområden, är nödvändigt att aktiva stödåtgärder vidtas för främjande av olika slag av företags verksamhet i dessa områden. I centermotionerna 1648 och 1651 tas dessa frågor upp för hela vårt land. Speciella förhållanden råder på många håll, inom såväl Bohusläns som Stockholms kustband. Ett exempel. En del samhällen har redan till största delen övergått till fritidssamhällen. Men det finns fortfarande sådana som kan bevaras för året-runt-boende om man vidtar åtgärder omgående. De åtgärder som kan komma i fråga ligger framför allt i regionalpolitiken. Endast genom att skapa goda sysselsättningsmöjligheter blir det möjligt att behålla kustlandets samhällen året-runt-bebodda. Propositionens och utskottsbetänkandets utformning av stödet till skärgårdsföretag utgör ingen fullständig lösning på sådana utvecklingsproblem som jag här har berört. De utgör ändock ett försök att förbättra situationen inom övärlden. Vi har ansett att de föreslagna stödåtgärderna bör sättas in även för delar av skärgården som inte är öar — att begreppet skärgård inte skall få en alltför snäv avgränsning. Just avgränsningen av vad som är skärgård är av stor betydelse för att de möjligheter till stöd som nu införs skall få någon riktig omfattning och effekt. Det är angeläget att även företag i kustbandet kan stödjas. Vi anser detta viktigt för helheten. Det naturliga näringsfånget i skärgården är fiske av olika slag. Här gäller det bl.a. att kunna utveckla kustfisket genom olika åtgärder. Vi måste också ha observans på exempelvis industrioch samhällsutsläppens effekter för fisket. Förslag om avsättning av inkomst på särskilt konto har vi lagt fram. Då skatteutskottet hänvisar till att frågor om kontoavsättning och resultatutjämning allsidigt skall utredas, avvaktar vi i den frågan. Fiskerikommitténs förslag till olika åtgärder kommer att vara av betydelse. De bör dock komma snabbt. För Bohusläns skärgård gäller speciella problem i vad avser fiskets utveckling. Vi är beroende av fiskbeståndsvården i Nordsjön och av framtida gränsdragningar mellan länderna. Bägge problemen måste lösas så att ett uthålligt fiske kan bedrivas. Detta har vi vid ett flertal tillfällen debatterat här i kammaren. Skärgårdsområdena har speciella förhållanden när det gäller kommunikationer. Dessa har hittills behandlats speciellt snålt när det gäller stöd till trafiken. Det är därför tillfredsställande att trafikoch jordbruksutskotten kunnat enas om att det är en statlig uppgift att svara för färjetrafik i skärgården. Stora kostnader avlastas härmed skärgårdsbefolkning och kommuner. Stödet till båttrafiken — som vi egentligen anser skulle ha haft större omfattning — bidrar också till att skapa goda kommunikationer. Tillämpningen av bestämmelserna kommer att vara av stor betydelse och kommer därför att följas med intresse av alla berörda och antagligen ge anledning till framtida justeringar och förbättringar. När det gäller frågan om speciellt skolskjutsbidrag hänvisar utbildningsutskottet i sitt yttrande till propositionen 1975/76:88 samt till att frågan om statsbidrag till kommunernas skolverksamhet behandlas av utredningen om skolan, staten och kommunerna. Det är angeläget att statsbidragets storlek kan anpassas till kommunernas skiftande skolverksamhet. Vi har i centermotionen begärt ett särskilt skolskjutsbidrag på 90 96 av kostnaderna. En förutsättning för permanent boende i skärgården är att barnen ges möjligheter att bo i föräldrahemmet. Det måste anses vara otillfredsställande att, som f. n. är fallet, barn från så många skärgårdshem måste bo inackorderade på skolorten från första skolåret. Det innebär otrygghet för såväl barn som föräldrar. För föräldrarna är det svårt att inte få ha barnen hemma under de första, viktiga skolåren. Vi förutsätter att det i utbildningsutskottets yttrande nämnda bidraget kommer att utgå och får en sådan utformning att det kommer att tillgodose hemställan i motionen 1651 p.18g. Bostadsbyggandet i skärgården måste få möjligheter att utvecklas. Därigenom skapas bättre underlag för olika verksamheter. Här måste den kommunala planeringen beakta detta. I olika riksdagshandlingar har uttalats att glesbebyggelse inte skall hindras. Centermotioner — som riksdagen nyligen bifallit — om att dessa uttalanden skulle vara motiv i byggnadslagen bör ge förutsättningar för en mera aktiv planering för bebyggelse även i vissa skärgårdsområden. I det betänkande som vi nu debatterar har många centerförslag beaktats och en del frågor utredes. Därför har inga centerreservationer avgivits. Vi betraktar de beslut som nu fattas som inledning till en försöksverksamhet, vilken vi har anledning att noga följa, och återkommer med kompletteringar eller förändringar om vi inte når de mål vi har för skärgårdens utveckling. Herr talman!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
Herr talman! Fru Fredrikson sade att det hade varit trevligt att lyssna till meningsutbytet mellan mig och herr Wictorsson angående markspekulation. Sedan kom hon fram till en konstig slutledning, nämligen att markspekulationen var ett resultat av den ändring i jordförvärvslagen som skedde 1965. Jag måste faktiskt uppmana fru Fredrikson att litet närmare förklara sin tankelinje i detta fall. Jordförvärvslagen gäller jordbruksfastigheter. Enligt vad jag vill minnas utgör jordbruksfastigheterna i skärgården inte fullständiga jordbruksenheter. Det var väl också redan tidigare så att även icke jordbrukare fick förvärvstillstånd i sådana fall. Därför kan jag inte finna att just den lagändringen på något sätt har verkat spekulationsbefrämjande, men det skulle som sagt vara intressant att av fru Fredrikson få höra den närmare motiveringen. Sedan ytterligare en sak, eftersom fru Fredrikson tydligen är kritisk mot moderata samlingspartiets uppfattning i markpolitiken: Innebär då detta — vilket jag inte trodde — att man på centerpartihåll inte anser det angeläget att privatpersoner skall kunna äga fritidstomter i skärgår den? För oss är detta något av en grundfråga, och jag trodde faktiskt att man även i centerpartiet hade samma grundinställning.

Herr talman! Jag tror att herr Krönmark lyssnade noga till vad jag sade, och i så fall bör han vara på det klara med att vi i centerpartiet är intresserade av att få behålla ett privat markägande.
Herr talman! Herr Krönmark ställde i sitt första anförande till mig en fråga om hur man skulle tolka vad som sägs i propositionen beträffande möjligheterna att utnyttja jordbrukets rationaliseringsstöd i det här sammanhanget. Jag kan då hänvisa till vad utskottet har sagt på s. 11 i betänkandet, där man för sitt vidkommande uttrycker meningen att propositionen inte bör ”tolkas så, att hinder skulle föreligga att i nu förevarande fall anlägga samma synsätt på jordbrukets rationaliseringsstöd som när det gäller exempelvis det år 1971 införda investeringsstödet till vissa jordbruk i norra Sverige”. Jag har ingen annan mening än den som har kommit till uttryck i utskottets skrivning. Sedan kan jag väl, herr talman, utöver det här svaret ändå få konstatera att det har varit en på sitt sätt säregen proposition. Den har förberetts i rätt många departement, och den har behandlats i inte mindre än åtta utskott. Från den utgångspunkten tycker jag det känns oerhört tillfredsställande att vi kan gå till beslut i så bred enighet om vad som bör gälla för skärgårdspolitiken framöver.

Jag tycker att det känns särskilt tillfredsställande att veta att det råder så bred enighet om angelägenheten av att slå fast kommunernas möjligheter till den översiktliga planläggningen av marken ute i skärgårdsområdena. Detta vittnar gott om det ansvar som de fyra partier som står bakom den ståndpunkten känner inför skärgården och dess problem, inte bara för dagen utan också för morgondagen. Jag tycker att både herr Wictorsson och herr Strömberg i Botkyrka på ett utomordentligt sätt här har klargjort vad det egentligen är fråga om när man diskuterar den s.k. privatiseringen av dessa områden. Det är helt enkelt fråga om att dessa områden, som är så värdefulla ur allmän synpunkt, i framtiden inte skall förbehållas bara ett begränsat antal människor utan att de skall kunna vara tillgängliga för folket i gemen.

Herr talman! Civilutskottet har i betänkandet 24 behandlat två motioner som enligt betänkandets rubrik rör kommunindelningen i södra Hälsingland. Utan omskrivning rör motionerna Alfta sockens kommuntillhörighet. Vill vi vara mera exakta, så gäller motionerna ett förslag att flytta Alfta från Bollnäs till Ovanåkers kommun. Motionerna innehåller förslag att riksdagen skall uttala sig för en överflyttning. Herrar Nordgrens och Westbergs i Ljusdal motion innehåller t.o.m. - i yrkandet 2 - något som måste uppfattas som att riksdagen själv skulle ta ett direkt beslut i den frågan. Utskottet har enhälligt tagit avstånd från tanken att riksdagen skulle ta ett sakbeslut i frågan. Detta behöver jag inte orda mer om just nu. När det gäller att göra uttalanden enligt motionsförslagen har utskottet delat sig. En majoritet sammansatt av borgarna och vpk föreslår riksdagen att göra ett visst uttalande med anledning av motionsyrkanden, medan vi socialdemokrater i en reservation avstyrker dessa yrkanden. Det är alltså de alternativen vi efter debatten skall votera om. Vad innehåller då det föreslagna uttalandet? Det första som sägs är att ett direkt uttalande i sakfrågan inte bör göras därför att frågan prövas —- och prövas i en ordning som lagts fast i lag. Om jag läser rätt måste alltså fortsättningen uppfattas som ett indirekt uttalande i samma ärende. Då blir en första fråga: Vad är den sakliga skillnaden mellan ett direkt och ett indirekt uttalande? Innebär ett indirekt uttalande som man ger regeringen till känna ingenting? Är det tillkommet bara för att använda riksdagens voteringsknappar för en sorts gallupundersökning? Uppenbart inte. Man vill helt klart påverka bedömningen i ett anhängigt ärende - och detta fastän man är medveten om att regeringen fortfarande är skyldig att följa indelningslagens grunder. Man upphäver ju inte lagar med uttalanden. Och man väljer den här vägen fast man självfallet inser att riksdagen på något sätt alltid skulle kunna få igenom en vilja, om man bara tacklar ärendet så. Här står vi då med ett förslag till ett indirekt uttalande som regeringen konstitutionellt inte blir bunden av. Varför gör man då detta? Jo, det är valår i år. Förra valåret, 1973, stod vi här i kammaren på samma sätt och talade bl.a. om Alfta. Därefter satte vi oss ner i bänkarna och voterade i frågan huruvida indelningslagen skulle ses över eller inte. Likheten är slående. Om en stund sätter vi oss ner och voterar om huruvida riksdagen skall ge regeringen till känna ett icke förpliktande uttalande eller inte. Vad står det nu i det här uttalandet?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 Är detta en översättning till indirekt språk av ett direkt uttalande att Alfta skall gå till Ovanåker? Det verkar advokatyr i det ordets sämsta mening. Då skulle i stället uttalandet få tolkas efter sin ordalydelse, och då kan jag inte komma till annat än att man vill trycka på åsikten att en viss opinion i kommunindelningsfrågor alltid ensam skall fälla utslaget. Det står faktiskt ”avgörande betydelse”. Det innebär att andra faktorer är helt ointressanta. Är det helt otänkbart att en sådan opinion skulle kunna ha en mening, som kom i konflikt med andra och dessutom väsentligare intressen? Självfallet inte. Hur skall man kunna upphöja opinionsprincipen till den enda och alltid saliggörande regeln, en regel som skall gälla alla? För att undvika missförstånd ber jag att få betona att det väl inte finns någon i denna kammare som inte tycker att de lokala opinionerna väger tungt, och mycket tungt, i en sådan här bedömning. Vad jag vänder mig mot är en skrivning som upphöjer dem till den ensamt helt avgörande faktorn. Vad kan vi mera läsa ut av uttalandet? Jo, där finns en beskrivning av hur denna avgörande opinion skall se ut. Opinionen skall, sägs det, dels vara ”klar”, dels gälla ”de närmast berörda”. Jag har utgått från att begreppet klar innebär att opinionen skall vara stark, att den skall vara klart konstaterad och att den skall kunna redovisa också sakligt bärande argument. På den sistnämnda punkten vet jag inte om jag har tolkat majoriteten rätt, men jag hoppas på ett besked därom senare i debatten. När det är fråga om vilkas opinion det gäller kan det självfallet uppstå tvekan. Om jag som ett rent exempel skulle välja Alfta, så blir frågan om det är Alftaborna man syftar på, eller om det är invånarna i Ovanåkers och Bollnäs kommuner tillsammans som skall ha detta avgörande. Om det är Alftaborna ensamma som avses, så lämnas man ändå i ovisshet när det gäller framtida avgöranden i övrigt. I den glidande skalan av opinioner kan man hitta snart sagt vilka kombinationer som helst mellan den mycket lilla men klart artikulerade gruppen och kommunernas totala befolkning. Ja, herr talman, det här sista har jag sagt som kommentar för att visa på att också det indirekta uttalandet som sådant kan ha sina komplikationer och oklarheter. Det var, får vi förmoda, bl.a. just därför som man 1973 föreslog en utredning om indelningsförutsättningarna. Den utredningen skall enligt direktiven titta också på hur lokala opinioners intressen skall beaktas. Bifaller riksdagen utskottsmajoritetens förslag till uttalande har den faktiskt föregripit utredningen just på den punkt som = Nr 107 samma majoritet ansåg vara en väsentlig utredningsuppgift. Onsdagen den Det jag nu har sagt kan också leda tanken till en litet mer begränsad 21 april 1976 opinionsmätning: Var står fru Jonäng i den här frågan? Det skullevara = intressant att registrera ett uttryck åt ena eller andra hållet för att få - Kommunindelningveta om blod är tjockare än vatten i det här fallet också. Jag har ju = en i södra Hälsingtidigare antytt att aktionerna i den här frågan får sin tyngdpunkt med = land en rytm som motsvarar valperioderna. Egentligen är det, som jag ser det, märkligt att en fråga som denna kan bli så partipolitiskt fastlåst. Slutligen, herr talman, ber jag dock att få återknyta till voteringsfrågan. Vad saken gäller enligt utskottsbetänkandet är inte Alftas kommuntillhörighet — det är frågan om riksdagen skall göra ett s.k. indirekt uttalande av generell karaktär: Det finns därför all anledning att noga begrunda vad som faktiskt står i betänkandet. För min del föreslår jag att motionerna i dessa delar avslås och yrkar bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Den stora kommunindelningsreform som genomförts var naturligtvis många gånger nödvändig. Kommunerna var för små för att klara tjänster och service för sina invånare. Indelningen var enligt förslaget till en början frivillig men blev till slut som vi alla vet tvingande. Många gånger genomfördes besluten mot en folkopinion, och det var inte det bästa klimatet för en ny kommun att börja arbeta i. Trots detta kan vi konstatera att de flesta sammanläggningar har gått hyggligt. På en del håll är folkviljan dock ännu starkt emot tvångssammanläggningen. Man har svårt att finna att fördelarna överväger nackdelarna. Människor upplever avstånden till kommunförvaltning och beslutsfattare som alltför stora. Besluten fattas långt borta, och det uppfattas som om allt sker över medborgarnas huvuden. Det är sådana upplevelser som jag förstår ligger bakom de motioner som vi nu behandlar och som jag personligen ser mycket allvarligt på. Nu skall inte riksdagen, som herr Lindkvist mycket riktigt påpekade, fatta beslut i särskilda ärenden när det gäller kommunindelningen. Men vi som tillhör utskottsmajoriteten vill starkt understryka den uppfattningen att de som slutligen skall avgöra bör ta hänsyn till lokala opinioner, alltså till åsikterna hos dem som är närmast berörda. Den centraliserade beslutsprocessen får inte innebära att de som fattar besluten är så besjälade av mentaliteten att själva veta bäst att de glömmer bort att lyssna till dem som berörs av frågorna. Nu tror jag själv naturligtvis att de som skall besluta, bl.a. i detta ärende, är besjälade av grundläggande demokratiska värderingar och lyssnar och handlar därefter. Det är mänskligt i kommunindelningsfrågor liksom i andra frågor att man fattar beslut som efteråt inte visar sig vara så lyckliga. Det är mänskligt och naturligt. Men det är lika mänskligt och naturligt att man då försöker rätta till det hela för att få någonting bättre och att man inte dröjer med att fatta 189 sådana beslut. Herr Lindkvist sade att civilutskottet och riksdagen behandlat dessa frågor under ett antal år. Det är riktigt — motionerna har återkommit. Det är då att märka att saken varje gång har kommit en bit på väg. Först fick vi beslutet om den utredning herr Lindkvist nämnde. År 1974 fattades beslutet att man skulle se över just det här området. Det uppdraget var begränsat till en del av gamla Alfta kommun. Förra året utvidgades uppdraget till att omfatta hela området. Den utredningen är nu klar, och den visar att någonting här bör göras. Vad menas med en lokal opinion? frågar herr Lindkvist. Jag har redan sagt att jag med den lokala opinionen avser dem som närmast berörs, alltså här Alfta. Naturligtvis är det svårt att i dag med hundraprocentig säkerhet säga vad som är Alftabornas mening — de har ju inga möjligheter att yttra sig. Men herr Lindkvist känner lika väl som jag till alla de opinionsyttringar som vi ändå fått i brev från invånarna i Alfta och genom den — låt vara lilla — undersökning som Sveriges Radio gjorde där uppe. Dessa opinionsyttringar visar att man har ungefär samma inställning som när sammanläggningen skedde. Det är vad jag avser när jag säger att man skall lyssna till de närmaste berörda. Det är också att märka att de kommuner som haft möjligheter att yttra sig har avgivit en meningsyttring som gått åt ett visst håll, något som herr Lindkvist förmodligen väl känner till. Det är sådana lokala opinioner som jag anser att man skall lyssna till. Sedan säger herr Lindkvst att det är märkligt att denna fråga är så partibunden. Det kanske är så att man har olika uppfattningar i olika partier om vilket avseende man skall fästa vid vad de lokalt berörda tycker. Det är tydligen så, och jag beklagar det.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
Herr talman! Fru Olsson i Hölö säger att man skall ta hänsyn till en stark folkvilja. Det blir då fråga om att ta ställning till huruvida myndigheterna handlägger exempelvis ärendet beträffande Alftas kommuntillhörighet enligt de riktlinjer som riksdagen beslutat. Det är huvudfrågan i den här debatten: Handlägger myndigheterna Alftas kommuntillhörighet enligt de beslut som riksdagen har fattat? Jag hävdar att handläggningen sker strikt efter riksdagens beslut. Fru Olsson har vidare utvecklat vad hon avser med de lokala opinionerna. Vi har fått veta att hon avser ”de närmast berörda”. När vi behandlade dessa frågor 1973 och jag hade äran att diskutera med civilutskottets dåvarande ordförande, herr Grebäck, talade han om levande opinioner. Vi hade i riksdagen samtidigt ett annat ärende som var mycket intressant. Vi diskuterade då inför fullsatta läktare frågan om sammanläggningen av Dorotea, Fredrika och Åsele kommuner. Vil ken opinion utvecklades inte mot den kommunsammanläggningen! Vilka olyckor skulle inte drabba de här kommunerna! Vilka misstag hade inte begåtts av myndigheterna, som ens vågat tänka sig att dessa tre kommuner skulle läggas samman! I dag säger ingen att myndigheterna gjorde fel. I dag har det visat sig vara en lycklig sammanläggning av dessa tre kommuner. Jag menar därmed, fru Olsson, att man visserligen skall ta all möjlig hänsyn till lokala opinioner men att det finns lägen då myndigheterna måste fatta beslut av översiktlig karaktär. Huvudfrågan i denna debatt är inte vart Alfta skall höra utan om myndigheterna i detta fall har handlat felaktigt och inte i enlighet med riksdagens tidigare beslut.
Herr talman! Jag sade också, herr Lindkvist, att det har gått bra de flesta gånger, även om det har funnits opinioner just vid kommunsammanläggningarna. Men på en del ställen finns opinionen mot en sammanläggning kvar. Då tycker jag faktiskt att myndigheterna skall lyssna på den. Herr Lindkvist kan inte heller vara så säker på att alla tycker att det är så bra i det fall som herr Lindkvist relaterade. Man kan ge upp också. Här är det inte bara folkopinionen man stöder sig på. Det har också skett en utredning, som inte kan ha tagit så helt fel när det gäller myndigheternas planläggning och allt vad man däri kan lägga in. Jag hoppas verkligen att det inte skall vara så mycket prestige i denna fråga. När det nu har gått några år efter kommunsammanläggningarna och vissa kommuner fortfarande har önskemål om ändringar, skall man lyssna på de opinionerna, herr Lindkvist.
Herr talman! Jag ställde en huvudfråga till fru Olsson i Hölö, nämligen om hon anser att myndigheterna har handlagt detta ärende enligt riksdagens fattade beslut. Jag går inte in i debatten om huruvida Alfta skall tillhöra Bollnäs eller Ovanåker. Det blir ett ställningstagande i slutskedet av den hantering som är på gång. Vad jag vill veta är om fru Olsson med sitt sätt att ta upp detta ämne ville rikta direkt kritik mot myndigheternas handläggning av ärendet om Alftas kommuntillhörighet. Det är den stora och avgörande frågan. Den har fru Olsson inte svarat på i sin första replik.

Herr talman! Motionerna om till vilken kommun förutvarande Alfta kommun skall höra i framtiden kan vara grund för åtskilliga principiellt intressanta resonemang. Flera av dem har redan berörts. Man kan fråga sig hur stora de s.k. allmänna intressena skall vara för att kunna bryta en uttalad lokal opinion. Skall man över huvud taget acceptera att en uttalad lokal opinion skall kunna köras över med statliga beslut? När man vidare studerar den långa dragkamp som har försiggått om Alftas kommuntillhörighet, kan man också — liksom vi moderater har gjort i olika sammanhang — finna skäl att ifrågasätta de tvångssammanslagningar av kommuner som har skett sedan 1969. I utskottets arbete har dock inte dessa frågor behövt ställas, eftersom uppgiften snarare har varit att ta ställning till om och hur riksdagen skall kunna uttrycka en uppfattning beträffande Alftas framtid. I sammanhanget bör understrykas att den debatt och de motioner som vi har arbetat med sedan 1972 om Alfta nu till varje pris måste få sitt slut, eftersom kommundelens framtid verkligen kan komma i fara, såvida statsmakterna inte inom kort kan ge ett bestämt besked om vart Alfta skall hänföras. Liksom tidigare år har utskottet haft att ta ställning till motioner från moderater, folkpartister och centerpartister, som på ett eller annat sätt föreslår riksdagen att uttala att Alfta bör gå från Bollnäs till Ovanåkers kommun. Med hänsyn till riksdagens tidigare behandling av frågan anser sig utskottet inte kunna ta till lagstiftning för att definitivt avgöra kommuntillhörigheten. I första hand är det regeringens sak att avgöra den frågan. Men med hänsyn till att nu så mycket talar för en ändring av kommuntillhörigheten vore det onaturligt att riksdagen inte skulle kunna uttala en uppfattning i frågan. Av motionerna framgår det att lokala partiorganisationer från de fyra största partierna — även om det är olika uppfattningar bland socialdemokraterna, så är det faktiskt på det viset —, representanter för den kyrkliga kommunen i Alfta, domkapitlet, Ovanåkers kommunledning m.fl. har uttalat uppfattningen att Alfta bör tillhöra Ovanåker och inte Bollnäs. Efter det att motionerna skrivits har vi fått ännu ett uttryck för denna uppfattning, då ju också Bollnäs kommunfullmäktige på sistone har uttalat att man tycker att Alfta i princip bör överflyttas till Ovanåker. Även en för några år sedan genomförd folkomröstning kom med bred majoritet till samma uppfattning. Naturligtvis har utskottet under behandlingen av frågan också mött andra synpunkter från organisationer av olika slag, men var opinionen i berörda kommundelar i dag står kan knappast ifrågasättas — man anser allmänt att Alfta skall höra till Ovanåker. Det väsentligaste som inträffat är dock att de av kammarkollegiet utförda studierna kommit fram till samma utslag. Den senast utförda utredningen redovisar en lång rad fördelar med att Alfta går till Ovanåker, medan nackdelarna för Bollnäs att mista Alfta är avsevärt färre. Att Ovanåker med Alfta enligt utredningsmannen skulle kunna bli ett näringsgeografiskt naturligt område, att näringslivet skulle få en vettigare struktur och att kommunen skulle få ett bättre underlag för vidgad service är några av de viktigaste punkterna, förutom att den nuvarande stympade kommunindelningen skulle upphöra. Fru talman! Alla argument i sakfrågan framgår klart av utskottets betänkande och av motioner inlämnade av herrar Nordgren, Westberg i Ljusdal, Olsson i Järvsö m.fl. Med detta som bakgrund är det enligt — Nr 107 min uppfattning av stor vikt att utskottet —som man nu gjort — redovisar en principiell uppfattning, vilken vi hoppas att regeringen inför sitt slutgiltiga avgörande skall ta starkt intryck av. Utskottet skriver — och det är kanske den centrala meningen i betänkandet: ”Beslut i fråga om in —- Kommunindelningdelningsändringar av den typ som tagits upp i motionerna kommer utan = en i södra Hälsingtvivel att uppfattas som uttryck för beslutsfattarnas inställning till grund — land läggande demokratiska värderingar av de lokala opinionerna i en centraliserad beslutsprocess.” Jag tycker att den meningen är viktig. Det är nödvändigt för utskottet efter allt det som har varit i frågan om Alftas kommuntillhörighet att vi ger till känna för regeringen vår principiella uppfattning. Såväl 1974 som 1975 hänvisade utskottet till pågående eller just tillsatta utredningar och avstod därför från att närmare kommentera frågan. I år är läget annorlunda. Utredningarna är klara, beslutsunderlag finns, den lokala opinionen är klar. Det är i det sammanhanget, tycker jag, utomordentligt märkligt att socialdemokraterna i civilutskottet inte kunde förmå sig att vara med på den principiella deklaration som majoriteten i utskottet har gjort. Dessutom har herr Lindkvist, som ju inte brukar rädas för att tala klarspråk, helt plötsligt hamnat i utomordentligt formella vändningar som verkligen inte liknar det språk han vanligtvis använder. Den enligt min mening överdrivna finkänslighet som framkommer i socialdemokraternas reservation och i herr Lindkvist anförande i dag känner jag faktiskt inte riktigt igen.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

Fru talman! Utskottets representanter har ju gjort klarläggande inlägg i debatten, och det mesta som behöver sägas är väl redan sagt. Jag vill ändå med några ord kommentera det här ärendet. Kärnfrågan är, som jag ser det, huruvida folkviljan skall få råda eller ej. Det är med andra ord fråga om huruvida demokratin skall få komma till sin rätt eller inte. För egen del hyser jag stor respekt för folkviljan. Jag har hela tiden som kommunindelningsreformen varit aktuell hävdat att indelningsändring mot kommuns bestridande inte skall äga rum utan mycket starka skäl. Jag har kunnat i olika sammanhang konstatera att denna mening delas av allt fler. Både länsstyrelser, kommuner och enskilda hävdar nu 193 mera den här ståndpunkten. Jag har belägg för den saken. Några sådana starka skäl som skulle motivera frångående av folkviljan fanns ej i Alftas fall. Trots detta sammanfördes Alftas f.d. kommun med Bollnäs kommun, i strid mot en klart uttalad folkmening. Detta finns det anledning att djupt beklaga. Sedan kan vi diskutera lämpligheten av att riva upp ett redan fattat beslut. Jag medger att det i normala fall — om jag får uttrycka mig så —- bör finnas starka skäl för att detta skall komma i fråga. Men när det gäller Alfta har beslutet om samgående med Bollnäs aldrig varit utan komplikationer. Vissa delar av f.d. Alfta kommun avsåg man redan från början att undanta. Den utredningsman som fick i uppdrag att söka finna lämplig gräns mellan dessa delar och kommunen i övrigt kom så småningom fram till den slutsatsen att hela Alfta förutvarande kommun borde sammanläggas med Ovanåkers kommun. Det är i det läget som en omprövning av tidigare sammanläggningsbeslut måste ske. Jag vill då påminna om att Alfta och Ovanåker utgör en näringsgeografisk enhet. Både handelskammarens näringslivskommitté i Ovanåker och företagen i Alfta har framhållit den stora betydelse det har för företagsamheten i Voxnadalen att f.d. Alfta kommun och Ovanåkers kommun får bilda en gemensam, självständig primärkommun. I denna näringsgeografiska enhet med tillsammans drygt 13 000 invånare utgör Edsbyn ett naturligt kommuncentrum. Den på detta sätt bildade kommunen kommer att bli en bärkraftig enhet med ett framåtgående näringsliv, kraftigt expanderande industrier och ökande befolkningstal. En sammanläggning av Alfta f.d. kommun och Ovanåkers kommun innebär ett fullföljande av grundprinciperna i kommunreformen, eftersom Voxnadalen utgör en naturlig näringsgeografisk enhet. Där finns även goda ekonomiska, kulturella och geografiska förutsättningar för den så bildade kommunen, och den bygger på en samhörighet grundad på hävdvunna traditioner. Det är utomordentligt viktigt att vi nu får en lösning som kan betraktas som slutgiltig.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 Beslut i fråga om indelningsändringar av den typ som tagits upp i motionerna kommer — säger utskottet — utan tvivel att uppfattas som uttryck för beslutsfattarnas inställning till grundläggande demokratiska värderingar av de lokala opinionerna i en centraliserad beslutsprocess. Därmed kommer man fram till det som jag började med och som är kärnfrågan i det här ärendet, nämligen om folkviljan skall få råda eller ej. Jag har mycket svårt att förstå att riksdagen på något sätt skulle vara förhindrad att ge sin mening till känna även om det är regeringen som i sista hand skall ta ställning till detta. Herr Lindkvist säger att den lokala opinionen väger mycket tungt men att han inte vill att det skall vara ensamt avgörande. Jag kan inte finna att detta är utskottets mening. Men att det måste betraktas som någonting som har avgörande betydelse tycker jag är självklart. Jag kan inte heller finna att det skulle vara föregripande för den utredning som behandlar kommunindelningsproblematiken.

Jag förutsätter att det utskottsbetänkande som vi här har att ta ställning till skall få bli vägledande för regeringens ställningstagande och yrkar därför bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Sedan den nu aktuella frågan diskuterades 1973 har ytterligare några nya argument tillkommit som gör det än mer angeläget att regeringen vid sitt kommande ställningstagande tillmötesgår kravet att Alfta överförs till Ovanåker. För det första gäller det den Lodmarkska utredningen, som klart talar för Alfta-Ovanåker som ett kommunblock, för det andra gäller det Bollnäs kommunfullmäktiges beslut som följer utredningsförslaget och för det tredje länsstyrelsens beslut, även om landshövdingen vid röstsiffrorna 5-5 fällde utslaget för bibehållande av nuvarande indelning. Med detta vill jag ha sagt att i dag är opinionsläget än klarare uttryckt för att Alfta bör sammanslås med Ovanåker än det faktiskt var 1973. Det finns ingen anledning att ännu en gång upprepa de tidigare välkända argumenten för att Alfta och Ovanåker bör utgöra ett kommunblock. Från visst socialdemokratiskt håll görs gällande att vpk lierat sig med de borgerliga i den här kommunblocksfrågan. Det hävdas exempelvis att om Alfta går över till Ovanåker skapas därmed en stark borgerlig majoritet i detta kommunblock. Det är möjligt att det blir så på kort sikt. Men frågan är om detta skall förhindras genom orättvisa administrativa åtgärder. Eller skall det förhindras genom en politik som gagnar de arbetande och som sedan bör ge utslag i de val som företas vart tredje år? Jag vill tillbakavisa insinuationerna om att vpk ställt sig på de borgerliga partiernas sida. Vi har ställt oss på den lokala opinionens sida. Den opinionen består av socialdemokrater, vpk:are och borgerliga. I länsstyrelsen röstade exempelvis Skogsarbetareförbundets ordförande samt en f. d. socialdemokratisk riksdagsman för Alftas, Bollnäs och Ovanåkers önskemål.

Demokrati är inte bara att hålla fast vid fattade beslut — det är också en fråga om att vara öppen för att ompröva beslut och allvarligt pröva invändningar, som i flera fall inte funnits redovisade i underlaget för tidigare ställningstaganden. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Reservanternas talesman började med att förklara att den här frågan är aktuell därför att det är valår. Jag vill tillbakavisa detta. Den här frågan har varit uppe varje år under den senaste valperioden och skälen till det är givetvis andra, de påverkas inte av om det är valår eller ej. Jag visar på TV-skärmen en skiss över Voxnadalen, som omfattar de berörda kommunerna Ovanåker, Alfta och Bollnäs. Jag skall strax komma igen till gränsdragningsfrågorna. Det kanske då kan vara bra att ha bilden att se på. Bakgrunden till motionerna som väckts i ärendet är att vi anser att den indelning som trädde i kraft den 1 januari 1974 gjordes på ett felaktigt sätt och att den bör rättas till — framför allt med hänsyn till den opinion som hela tiden har funnits och finns inom förutvarande Alfta kommun men även av en rad andra skäl. Vi har ansett att den här frågan är av sådan principiell vikt att riksdagen bör göra ett uttalande. Ärendet är inte alls nytt och argumenten är väl kända. Vad som är nytt den här gången är, såsom berörts tidigare, att den av regeringen under april månad i fjol tillsatta utredningsmannen — med uppdrag att genomföra en förutsättningslös utredning rörande förutvarande Alftas kommuns kommuntillhörighet — har avlämnat sitt betänkande. Han föreslår att hela Alfta överförs från Bollnäs till Ovanåker, om möjligt från den 1 januari 1977. De skäl som utredningsmannen har anfört för sitt ställningstagande är flera. De sammanfaller i väsentlig grad med dem som vi härifrån har anfört tidigare för att Alfta borde tillhöra Ovanåkers kommun. Ett av motiven är den uråldriga samhörighet som har rått mellan de här båda områdena, Alfta och Ovanåker, ett annat är att man härigenom löser de gränsdragningsproblem som två utredningar i följd har sysslat med. Jag vill slå fast att Alfta hela tiden har motsatt sig kommunsammanslagningen och att kritiken har varit stark. Jag tror inte att det i dag —- med den allmänna opinion som råder i sådana här frågor — skulle ha varit möjligt att genomföra det här beslutet såsom det gjordes då. Herr Lindkvist anförde också att man här måste ha sakliga argument och inte bara lita till att folkviljan i en del av den nuvarande kommunen uttalat sig i en viss riktning. Jag vill erinra om några skäl som jag anser borde ligga till grund för indelningen. 1. Kommunstorleken. Bollnäs hade tillsammans med övriga kommuner som skulle ingå i det blocket 27 700 invånare medan Ovanåker hade 7900. I riktlinjerna för kommunsammanslagningsreformen sade man 1962 att det minsta befolkningstalet borde vara 8000. Vad finns det för sakliga skäl att slå samman två kommuner så att den ena får drygt 33 000 invånare och den andra 7900? Det måste vara naturligare att lösa de problemen som låg som motiv för kommunsammanslagningsreformen genom att låta den ena kommunen få storleken ungefär 13 000 invånare och den andra ca 27 000. 2. De geografiska synpunkterna. I den gräns man fick vid kommunsammanslagningsreformen mellan de två kommunerna finns ett jack som går in vid Viksjöfors samhälle. Detta föranledde problem och man tillsatte en utredning. Denna kunde inte lösa problemen utan utredningsmannen föreslog att man skulle titta på hela Alfta förutvarande kommuns tillhörighet innan någon lösning var möjlig. Resultatet känner vi till. Den andra gränsen, som går mitt i området, är den gräns man skulle få om Alfta och Ovanåker bildade en kommun och Bollnäs en annan. Den gränsen går genom okomplicerade områden där det inte finns några gränsdragningsproblem. Det vore naturligt, om man ser det sakligt, att dra gränsen på det här sättet i stället för den komplicerade gränsdragning man genomförde. Man frågar sig var sakligheten fanns i det fallet. 3. Den uråldriga traditionen och samhörigheten har jag och även andra nämnt. Den är givetvis av betydelse när man bildar en ny kommun som skall bestå under lång tid. 4. Man skulle enligt riktlinjerna för kommunreformen bilda näringsgeografiskt sammanhängande områden. Då försvarade man sig med att Alfta och Bollnäs hade stor samhörighet. Men man tänkte inte på vad det blev av den del som blev kvar i blocket. Skulle inte den också ha rättighet att åberopa näringsgeografiska skäl för sin storlek? Verkligheten är den att hela detta område bildar ett näringsgeografiskt område. Oavsett var man drar kommungränsen bör detta fungera som ett område där det finns en rad industrier och sysselsättningsmöjligheter och där människorna kan fara både till den ena och den andra kommundelen för att söka och finna jobb. Oavsett om man drar gränsen här eller där kommer det att finnas en del frågor som alltid måste lösas över den lokala kommungränsen. Jag tänker då på polisväsende, skola, sjukvårdsresurser etc. Denna service kommer att ges inom den ort som Bollnäs regionala centrum utgör. Ingen del går utanför blocket därför att man drar gränsen på det ena eller andra stället. Bollnäs förlorar således inte något på att Alfta tillhör Ovanåker. Skall man framhålla de näringsgeografiska skälen måste det vara naturligare att bilda två något mer jämnstarka kommuner även ur näringspolitisk synpunkt än de kommuner man nu bildat. 5. Alftabefolkningens uppfattning om ärendet. Den har många före mig berört, och jag vill instämma i vad som sagts, nämligen att man måste ta hänsyn till folkmeningen då den uttryckts på ett så markant sätt som i Alfta. Den har verifierats på många sätt bl.a. genom en folkomröstning 1970 som herr Måbrink anförde. En radioenkät som gjordes i början av mars på en population av 100 stickprovsmässigt uttagna personer visade att 78 96 fortfarande ville att det skulle bildas en kommun av Alfta och Ovanåker. Formellt gäller detta ärende en indelningsändring, men reellt är det enligt min mening fråga om att rätta till ett fel som begåtts tidigare. Vad som ytterligare är att anföra i detta ärende är den ställning som kommunerna tagit. Det är svårare att göra en indelningsändring om det skall ske mot en kommuns vilja. I det här fallet har båda berörda kommuner uttalat sig för att en ändring kommer till stånd. Dessutom har samma uttalande gjorts av Alfta församling, som är berörd av gränsdragningsfrågorna. Av lagstiftningen på området framgår att det i ett sådant fall är betydligt lättare att göra denna ändring. Jag drar den slutsatsen att det bara finns en åtgärd att vidta i detta sammanhang, nämligen att regeringen på grundval av de beslut som fattats i kommunerna och de andra fakta som redovisats genomför en sådan indelningsändring att Alfta förutvarande kommun flyttas över till Ovanåker. Det är viktigt att kommunerna får arbetsro. Jag tror inte att man kan skjuta på frågans avgörande.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

Fru talman!

Vid remisstidens utgång hade ett tjugotal olika fackliga och politiska organisationer, liksom näringslivsorganisationer och kommunala styrelser och nämnder inom det berörda området, inkommit med yttranden i frågan. Det inkomna remissmaterialet har sammanställts och visar en klar majoritet för en oförändrad kommunindelning. Sedan kommunen tagit ställning i frågan den 12 april och länsstyrelsen i Gävleborgs län uttalat sig för en oförändrad kommunindelning den 14 april kommer nu kammarkollegiet att överlämna ärendet till regeringen för beslut. Mot den här bakgrunden finner jag det naturligt att civilutskottet i sin skrivning så klart markerat att riksdagen nu inte har att fatta beslut i den här frågan, utan att detta enligt gällande regler i regeringsformen tillkommer regeringen. Utskottet anser inte heller att det finns anledning att överväga ändrad lagstiftning för att i sådan ordning tillgodose motionärernas syfte i denna del. Utskottet framhåller vidare att bland de skäl som talar mot detta är att det inte kan anses lämpligt att utnyttja riksdagens normgivningsmakt för att få ett visst sakbeslut i ett enskilt fall. När det gäller utskottets skrivning kan jag därför i denna del ansluta mig till vad som framhållits i utskottsbetänkandet. Beträffande själva sakfrågan är det inte möjligt att här redovisa allt som kan anföras i ärendet ända sedan år 1962, då kommunala representanter för dåvarande Alfta kommun inför länsstyrelsen i Gävleborgs län framhöll, att det mest naturliga vid bildandet av kommunblock i länet var att Alfta ingick i Bollnäsblocket. Bollnäs nya kommun har nu fungerat som en kommunenhet sedan årsskiftet 1973-1974. Bildandet av den nya kommunen föregicks emellertid av många års planering och samarbete mellan de fem ingående delkommunerna i en gemensam samarbetsnämnd, som var verksam från januari 1965. Eftersom frågan om kommunbildningen fortfarande är aktuell och i så hög grad berör invånarna i vår kommun och kommunens framtid och möjligheter att utvecklas i gynnsam riktning när det gäller kvalitativ service, befolkningstal, näringsliv och arbetsmarknad, så vill jag emellertid anföra en del synpunkter. I likhet med vad större delen av remissinstanserna och länsstyrelsen framhållit anser jag att Lodmarks utredning klart visar, att inga sådana kvalificerade förändringar av förutsättningarna föreligger som skulle ge anledning till eller motivera en indelningsändring av vår kommun. Däremot finner jag att den näringsgeografiska samhörigheten och de naturliga sambanden på olika områden mellan Alfta och Bollnäs undan för undan har ökat och förstärkts. Ett sätt att registrera den näringsgeografiska samhörigheten är att studera utvecklingen av pendlingsrörelserna mellan olika delar av kommunen.

Näringslivsenkäten ger också klart besked om att de aktuella Alftaföretagen för sin försäljning och sina inköp är betydligt mer inriktade på Bollnäs än på Ovanåkers kommun. Tar man även med företagsservice och olika administrativa och andra tjänster i bilden, är det ännu mer tydligt att Alfta och Bollnäs regioner hör samman. När det gäller olika former av kvalitativ samhällsservice för invånarna i Alfta kan man inte bortse från att Bollnäs som naturlig kommunal och regional centralort svarar för detta på så gott som alla områden. - Jag tycker att det kan vara viktigt att redovisa litet av detta bakgrundsmaterial, så dtt vi har det samlat. Alfta har redan tidigare tillhört Bollnäs skolregion, och på skolans område har vi bl.a. gymnasium, folkhögskola och vuxenutbildning med ca 500 elever i Bollnäs samt studieförbundens verksamhet. Vidare finns det skyddade verkstäder och arbetsträningsinstitut. I Bollnäs finns BB, länslasarett, långvårdskliniker och psykiatriska kliniker för området. I Bollnäs har alftaborna skattemyndigheter, häradsskrivarkontor och lantmäteri, vidare arbetsförmedling, polis och tingshus, systembolag, trafikskolor, Svensk bilprovning, Folkets hus, tidningar, specialaffärer och varuhus. Andra serviceinrättningar i Bollnäs som betjänar Alftaområdet är SJ:s centrala och regionala personoch godstrafik. För avsättning av sina jordbruksprodukter är lantbruket i Alfta och Voxnadalen i huvudsak hänvisade till Bollnäs tätort. Mejerihanteringen för området har centraliserats till Bollnäs. Gävle-Dala lantmannaförbund har även sitt huvudsäte för Alfta och Voxnadalen i Bollnäs, liksom Norrlands Slakteriförening, som har såväl livdjursförmedling som slakteriet centraliserat till Bollnäs. Mellan Bollnäs och Alfta tätorter är det 20 km, och man åker på ca 20 minuter mellan orterna. Alftas båda dominerande industrier är också lokaliserade utefter den här vägsträckan mellan Alfta och Bollnäs. Beträffande arbetsmarknaden för området saknas helt uppgifter i Lodmarks utredning om att Alfta i stort sett är utan egen arbetsmarknad för kvinnor, varför kvinnorna där liksom i Ovanåker i stor utsträckning varit och är hänvisade till i första hand landstingets vårdanläggningar och andra serviceinrättningar i Bollnäs. Landstinget och Bollnäs kommun är också utan jämförelse de två största arbetsgivarna inom Bollnäs Ovanåkersregionen. Lodmarks påståenden, att en sammanläggning med Ovanåkers kommun och Alfta f. d. socken skulle ge ett mer differentierat näringsliv i den nybildade kommunen, strider helt mot den statistik och övriga fakta som redovisats. Vidare går utredningsmannens förslag emot de strävanden som legat till grund för kommunsammanläggningarna, nämligen att skapa kommunala enheter som genom differentierade arbetsmarknader blir mindre konjunkturkänsliga och ger en stabilare grund för den kommunala verksamheten.

Vi måste i det sammanhanget också komma ihåg att Bollnäs kommun ligger inom stödområdet, vidare att vår kommun gränsar till Ljusdals kommun, att vi till stor del har samma problem när det gäller sysselsättning för ungdom och kvinnor samt när det gäller åldersfördelningen hos befolkningen. Under åren har emellertid stora ansträngningar gjorts, bl.a. från Bollnäs kommuns sida, för att tillskapa fler arbetstillfällen och industrier, för att ersätta alla de arbetstillfällen inom området som försvunnit på grund av strukturrationaliseringen inom skogsbruket och jordbruket. Kommunen har också lyckats så till vida att vi nu har ett 20-tal mindre företag som successivt har kunnat utöka sin verksamhet genom att de fått statligt lokaliseringsstöd. Totalt har sedan 1965 ca 55 milj.kr. utgått i bidrag och lån till dessa företag i vår kommun, vilket har inneburit att drygt 1000 nya arbetstillfällen har tillskapats sedan 1965. Av detta lokaliseringsstöd har ungefär en tredjedel gått till företagen i Alfta. Trots dessa insatser och trots att folkmängden nu ökar i Gävleborgs län har vi en befolkningsminskning i kommunen som inger oro för framtiden. Denna oro blir inte mindre, om motionärerna och utredningsmannen därtill skulle få sin vilja igenom och det som nu under möda har byggts upp i kommunen skulle raseras och slås sönder, nu när den nya förvaltningsapparaten börjar att fungera tillfredsställande efter två års inkörning. Lodmarks utredning har tyvärr präglats av subjektiva bedömningar och är därtill ofullständig och behäftad med allvarliga brister i behandlingen av fakta och i fråga om analysen av redovisad statistik och övriga förhållanden. Utredningen har exempelvis inte tagit upp frågan om vilka långsiktiga konsekvenser ur personell och ekonomisk synpunkt som en eventuell indelningsändring skulle leda fram till för vår nya kommun. Enligt min uppfattning uppfyller utredningen därför inte heller föreskrifterna i 26 § kommunindelningslagen att utredning om indelsändring skall avse alla på frågan inverkande omständigheter. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna på lång sikt så innebär avskiljandet av Alfta från Bollnäs kommun bl.a. att kommunen får en överdimensionerad förvaltningsorganisation som en följd av att den personal som övergått från Alfta och andra kommuner vid sammanläggningen inte kan tvångsöverflyttas till Ovanåker vid en indelningsändring. Som arbetsgivare har kommunen ett ansvar mot de anställda. Under överskådlig tid får vi då räkna med att Bollnäs kommun får dras med en förvaltningsapparat som är felaktigt uppbyggd och dimensionerad. I samband med anställning av chefstjänstemän i den nya förvaltningen påverkade kommunens storlek också lönesättningen, något som får konsekvenser även framåt i tiden. Att beräkna den ekonomiska effekten av en indelsändring för vår kommun är svårt, men i sitt förslag till yttrande har kommunstyrelsen beräknat den årliga extrakostnaden för Bollnäs kommun till drygt 1 milj.kr. Frågan är också om det i verkligheten vid en indelsändring blir Bollnäs eller Ovanåkers kommun som får stå för dessa kostnader. De instanser som har tillstyrkt en indelningsändring har gjort detta med det förbehållet att Bollnäs kommun skall ha full kompensation ekonomiskt. Frågan är om man varit klar över vad detta innebär. När det gäller påståendena i en av motionerna att Alftadelen under de två senaste åren skulle ha blivit eftersatt så måste detta tillbakavisas med skärpa. Ekonomiska redovisningar klarlägger att den nya kommunens investeringar efter sammanläggningen icke varit negativa för Alfta, jämfört med kommunen i övrigt.

Fru talman! Herr Alftin räknar här upp en lång rad institutioner som Bollnäs har och åberopar dem som argument för att Alfta borde höra till Bollnäs. Jag nämnde nyss att Bollnäs ändå är ett regionalt centrum, och det är ganska naturligt att man har en rad institutioner och serviceinrättningar som inte kan klaras i den egna kommundelen. Det är väl också ganska naturligt att pendlingsfrekvensen ökas av att man har ett regionalt centrum i Bollnäs. Men herr Alftin har inte nämnt någonting om de problem som uppstår - i Ovanåker. Man måste ju kunna anföra samma skäl beträffande Ovanåker. Om nu Alfta överförs till Bollnäs och det blir en rad fördelar att man har denna samhörighet, hur blir det då för den kommun som ligger längre bort och har mindre än 8000 invånare? Herr Alftins resonemang leder ju till att allt detta skulle vara en enda kommun. Men det vågar herr Alftin inte nämna, för det skulle innebära att alftaborna och voxnaborna skulle få fem mil till kommuncentrum. Är det någon som i dag vågar stå upp och försvara en sådan kommunindelning? Nej, de övergripande frågorna får man lösa ovanför kommungränsen. Den service som kommunerna skall ge, den skall man ge på nära håll. Den service kommunen inte klarar av får man ge i ett regionalt centrum - i det här fallet Bollnäs. Vad gäller gränsdragningen säger herr Alftin att den tidigare har fungerat i 300 år. Ja, men när det ändå har uppstått tvist i området och invånarna på bägge sidor om gränsen är otillfredsställda och begär en lösning, varför skall man välja den svåraste gränsen när det finns ett alternativ som är avsevärt bättre? I fråga om befolkningsutvecklingen tror jag att den lösning som vi föreslår här måste ge större garanti för en framgångsrik utveckling i hela området och därmed också en bättre befolkningsutveckling i båda kommunerna.
Fru talman! När det gäller Ovanåkers kommun, som herr Olsson i Järvsö här nämnde, var det med stor tveksamhet, tyckte jag, som Ovanåkers kommunfullmäktige uttryckte att man var beredd att hälsa Alfta välkommet. Om vi ser i handlingarna vad man har sagt från Ovanåker, finner vi att det inte andas någon större entusiasm från Ovanåkers kommuns sida. Jag tror att man anser sig kunna klara sig själv men att man är beredd att tillmötesgå alftabornas önskan. Det är nog så det ligger till. Som jag har framhållit tidigare respekterar jag naturligtvis andras ärliga uppfattning i denna fråga. Men för den skull kan jag inte bortse från verkligheten och alla de sakliga skäl som finns för att kommunen skall hållas samman som en enhet. Konsekvensen av kraven på en indelningsändring blir att man medverkar till att slå sönder vad som har byggts upp och nu börjar fungera tillfredsställande. Kraven innebär vidare att man försvagar underlaget och bärkraften för Bollnäs nya kommun och därmed även möjligheterna till en gynnsam utveckling av näringsliv och kvalitativ service, en utveckling som är en av grundförutsättningarna för att vi skall lyckas skapa en livskraitig och differentierad arbetsmarknad för invånarna i kommunen.

Fru talman! Vad herr Nordgren sagt om inriktningen och behovet av service på olika områden exempelvis för företagen i Alfta, stämmer inte riktigt med de verkliga förhållandena. Det visar den näringslivsenkät som gjorts. Sedan borde det vara intressant för herr Nordgren, som ofta talar om vad företagen önskar, att lyssna till vad näringslivskommittén och företagen i Bollnäs sagt i denna fråga. I sitt remissyttrande framhåller näringslivskommittén att den delar uppfattningen att Alfta måste anses tillhöra Bollnäs spontana omland. Vidare heter det i yttrandet: ”Näringslivskommittén anser heller inte att större resurser för allmän service skulle kunna tillskapas för Alfta vid ett samgående med Ovanåkers kommun än vad nu är fallet då man tillhör Bollnäs. Att nu ånyo ändra kommunindelningen måste innebära en besvärande störning i det arbete man inom Bollnäs påtagit sig för att söka tillskapa en välfungerande kommun med tanke på både näringsliv och invånare i övrigt. Här skall vidare nämnas att Näringslivskommittén sedan någon tid medverkar vid utarbetandet av ett s.k. näringslivsprogram för Bollnäs nuvarande kommun. Kommunen har genom Näringslivskommittén överlämnat verkställigheten härav till Stockholms handelskammare, och avsikten är att sagda tre parter senare i år gemensamt skall ombesörja utvärderingen och slutredigeringen av undersökningsresultatet. För detta arbete, som nu pågått i mer än ett år, skulle en ändrad kommunindelning få negativa konsekvenser. Näringslivskommittén vill för sin del förorda att någon ändring i nuvarande kommunindelning ej kommer till stånd.” Jag tycker att detta borde vara någonting att tänka på även för herr Nordgren

Fru talman! Jag vill bemöta herr Nordgren när det gäller utredningen. Jag anser i likhet med remissinstanserna att utredningsmannen tydligen har saknat förmåga att utvärdera och dra rätta slutsatser av det material som han själv har insamlat och sammanställt i ärendet. Remissinstanserna har också konstaterat och bevisat att han har dragit felaktiga slutsatser medvetet eller omedvetet bl.a. när det gäller tabellmaterialet avseende pendlingen m.m. Utredningen är även slarvigt utförd. Bara det faktum att det på flera ställen talas om Ovansjö kommun i stället för Ovanåkers kommun drar ner det allmänna intrycket av vederhäftighet. Vid genomgången av utredningsmaterialet kan man även finna att utredningsmannen ägnat exempelvis personalfrågorna mycket ringa intresse. Endast en av 130 sidor i utredningen berör i förbigående dessa viktiga frågor. Det är också märkligt att endast de som har varit för en indelningsändring har fått möjligheter att komma till tals i utredningen och att inga fackliga eller andra personalorganisationer fått möjlighet att yttra sig i utredningen. Att handläggningen av denna utredning därför nu även har föranlett en JO-anmälan är kanske inte så konstigt.

Fru talman! Jag bor i Bollnäs kommun. Om Alfta flyttas över till Ovanåkers kommun, kommer jag fortfarande att bo kvar i Bollnäs kommun. Jag har alltså ett egenintresse av att Bollnäs kommun — hurdan den än ser ut för framtiden - kommer att vara livskraftig och funktionsduglig, en kommun som ger oss invånare goda förutsättningar till sysselsättning, tillfredsställande social service osv. Men jag är naturligtvis inte bara intresserad av min egen kommun och dess bästa. Jag är också intresserad av de gamla, f. d. egna kommuner, som nu ingår i Bollnäs, dvs. Arbrå, Rengsjö, Alfta och Hanebo, lika väl som av grannkommunen Ovanåker. Som centerpartist företräder jag en politisk uppfattning, som bygger på decentralisering som det främsta verksamma medlet att uppnå goda resultat för de enskilda människorna i samhället. Decentralisering innebär för mig bl.a. att lyssna på människors önskningar och behov och sedan från denna grund göra mitt ställningstagande. Det som är viktigt för mig är först och främst de berörda kommuninvånarnas önskemål — det är grundvalen för mitt ställningstagande. Utifrån detta har jag slutit upp bakom Alftabornas önskemål. Jag har på olika sätt arbetat för en lösning enligt deras önskemål — en lösning som samtidigt kunde bli en tillfredsställande lösning för hela kommunen. Frågan om Alftas kommuntillhörighet är ett typexempel på hur vår nuvarande regering av prestigeskäl har misskött denna viktiga fråga. Regeringen har inte velat lyssna på folkopinionen utan har gått fram tvångsvägen såsom ju f.ö. skett med hela kommunsammanläggningsfrågan —- fullständigt oförmögen att ompröva ett ställningstagande, som man ju ändå sedan länge vet är felaktigt. Det är en oskicklighet av stora mått. Regeringen kan inte skylla på att den inte känt till opinionen. Uppvaktningarna har varit många, och ett statsråd har tidigare besökt Alfta för att lyssna på opinionen. De senaste händelserna när det gäller Alftafrågan har berörts här tidigare. Jag skall inte förlänga debatten genom att åter ta upp dem. Jag vill bara understryka att den utredning som gjorts har initierats av regeringen. Regeringen har alltså sagt A, och nu väntar vi alla på att regeringen säger B. Bollnäs kommunfullmäktige har med stor majoritet sagt ja till att överflytta Alfta till Ovanåker. Vi vet också att länsstyrelsen delade på sig, att ordföranden fick fälla utslaget med sin röst. Och i dag säger riksdagen sin mening. Regeringen skall enligt uppgift fatta beslut i Alftafrågan i konselj nästa torsdag. Som jag ser det har regeringen egentligen bara ett alternativ att ta ställning till. Teoretiskt finns det två, men mot bakgrund av regeringens agerande i frågan med tillsättande av utredning och mot bakgrund av den kraftiga opinionen har regeringen i praktiken enligt min mening bara att säga ja till att överföra Alfta till Ovanåker. Regeringen har också ett ansvar, ett enormt ansvar, inför detta beslut, nämligen att se till att vi äntligen får en vettig kommunindelning i vår bygd och att vi får denna fråga avklarad. Det måste ske nu. Nu måste vi få ägna våra krafter åt de många kommunala problem som vi har att klara av. Genom Bollnäs kommunfullmäktiges ställningstagande är också en bra grund lagd för ett gott samarbete och en god vänskap mellan den nya Bollnäs kommun och den nya Ovanåkers kommun med Alfta. Jag begär och jag förväntar nu av regeringen att den inser sitt ansvar och tar det. Jag vill inte att det jag nu säger skall låta som ett hot, för det är det inte — det är ett faktum. Alftaborna kommer inte att finna sig i — det har man deklarerat — ett beslut som säger nej till överförande av Alfta till Ovanåkers kommun. De kommer i så fall att fortsätta kampen. Det är helt klart, och jag menar att detta vore olyckligt för oss alla. Frågan måste klaras av nu. Bollnäs kommun måste naturligtvis också, som kommunen har uttalat, kompenseras helt och fullt för de kostnader den kan åsamkas genom indelningsändringen. Enligt min mening har alltså regeringen bara ett alternativ när den skall fatta beslut nästa torsdag, och Alftaborna kan med stor sannolikhet hissa sina flaggor i topp den dagen och därmed fira sin seger. Vore jag hemma, skulle jag också flagga, framför allt därför att folkviljan äntligen får slå igenom.

Fru talman! En sak är jag villig att stryka under, och det är önskvärdheten av att det fattas ett snabbt beslut i det här ärendet, så att kommunsammanläggningen blir slutgiltig i de berörda kommunerna och man kan organisera ett konstruktivt samarbete i området i fråga. Det som har varit intressant i den här diskussionen är egentligen någonting som herrar Nordgren och Westberg i Ljusdal bör skriva sig till minnes, nämligen att utskottets majoritet börjar sitt betänkande med att avstyrka yrkande 2 i herrarnas motion, i vilket det står att riksdagen skall göra ett direkt uttalande. Men beslutet som skall fattas med ledning av de inlägg som har gjorts gäller ett direkt bifall till herrarnas motion, ett direkt bifall till yrkandet att riksdagen skall göra ett uttalande. Därmed har riksdagen — och det är detta vi socialdemokrater i utskottet försöker framhålla — gått ifrån den etik i förhållandet till regeringen som tidigare har utgjort grundvalen för riksdagens arbete. Det talas om majoriteter. Det talas om klara majoriteter, och det talas om levande majoriteter. Här kommer herrar Nordgren, Westberg och Olsson och t.o.m. herr Måbrink naturligtvis med sina majoriteter, och sedan kommer herr Alftin med sina majoriteter, med sina folkopinioner. Alla talar om att det är klara och levande opinioner. Det är inte så klart. Herr Westberg råkade säga något i sitt inlägg som är värt att lägga på minnet. Han sade att det skall vara i ytterst speciella fall som man skall gå emot kommunernas vilja när det gäller kommunindelningen. Det kan, herr Westberg, finnas sådana fall. Men jag vill understryka att jag som företrädare för reservanterna icke har uttalat någonting om vart Alfta skall höra eller vilken ställning regeringen skall ta i den här frågan. Det föranleder mig ändå att säga ett par ord till herr Nordgren. Jag fick den uppfattningen att herr Nordgren befann sig i kammaren när jag höll mitt första anförande. I det anförandet drog jag upp de principiella riktlinjerna för riksdagens beslut, och jag ställde bl.a. frågor till utskottets ordförande om hon ansåg att myndigheterna hade handlat felaktigt vid hanterandet av frågan om Alftas kommuntillhörighet. Den frågan är som bekant alltjämt obesvarad. I sitt inlägg här säger herr Nordgren att socialdemokraterna nonchalerar sina egna partivänner uppe i de här områdena. På vilket sätt har vi nonchalerat dem? Vi har ju inte uttalat oss om vart Alfta skall höra. Vi har uttalat oss för att riksdagen skall stå fast vid det principbeslut den fattade om hur sådana ärenden skall handläggas. Det är vad reservanterna säger och ingenting annat. För att slutligen bringa klarhet i opinioner skall jag be herr Nordgren förklara en mycket viktig sak. Jag satt i min bänk och hörde på när han från denna talarstol läste upp uttalandet från centerns kommunorganisation om vart Alfta skulle höra. Då fann jag att herr Nordgren läste upp första delen av yttrandet perfekt. Men i andra delen började herr Nordgren att läsa andra att-satsen mitt i meningen.

Jag frågar: Varför utelämnar herr Nordgren den viktiga delen av centerns partiuttalande? Alla som sitter i den här kammaren vet ju att de kostnader som uppkommit skall regleras kommunerna emellan. Det är ju inte en beställningsfråga för vare sig riksdag eller regering, utan där finns klara anvisningar om hur de ekonomiska frågorna skall klaras upp. Fru talman! Med det här anförda och denna förklaring ber jag att ännu en gång få yrka bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 24.

Fru talman! Vi är väl alla medvetna om att det inte är särskilt populärt att tala i denna kammare vid en sen tidpunkt, i synnerhet inte efter all den visdom som tidigare har flödat från denna talarstol. Dagen är långt liden, men då enligt uppgift plenum skall pågå till i varje fall kl. 24 får kammarens ledamöter ändå plågas den tid som är kvar. Fru talman! För andra året i följd återkommer en motion angående bildmotiven på landets sedlar. Tidigare har det inte motionerats i detta ärende i denna lagstiftande församling. Frågan kan anses vara liten, ja, obetydlig, men insatt i sitt sammanhang — populariseringen av den svenska monarkin, förgudningen av kungahuset, kvarlevan från feodaltiden — har den sin stora betydelse. Framför allt i dag, då den folkfördummande veckopressen flödar över sina bräddar i rojalistisk yra. Trots att Sverige är en modern industristat, i vars grundlag står inskrivet att all makt utgår från folket, finns kvarlevor från självhärskardömets dagar, från feodaltiden. Det starkaste uttrycket härför är kungahuset — monarkin. I dess släptåg finns också annat skräp, som motiven på landets sedlar, vilka samtliga återger bilder av kungar. Det råder i detta sammanhang ingen skillnad mellan den moderna industristaten Sverige och feodalstaterna Thailand, Afghanistan, Jordanien och Iran, vilka länder liksom Sverige har bilder av monarkerna på samtliga sina sedlar. Dessa feodalherrar förstår mycket väl vilket propagandavärde deras bilder på landets sedlar innebär. Ständigt påverkas det enkla folket — undersåtarna — för att övertygas om statschefens överhöghet. Precis som i Sverige. Även kungen av Swaziland i södra Afrika förstod propagandavärdet av bilderna på sedlarna då han för något år sedan lät framställa landets första sedeltyper. Kungen av Swaziland ansåg dock att hans egen bild . inte hade samma propagandavärde som bilden av de många döttrarna. Och nu pryder bilden av de elva kungadöttrarna Swazilands sedlar. Gruppbilden av dessa elva prinsessor lär vara mycket vacker. Sessorna är nästan nakna, endast iklädda kort-korta höftskynken, som nödtorftigt skyler ”mittpunkten”. Kungen av Swaziland är nämligen av samma uppfattning som moderaterna-monarkisterna i Sverige: att kungamakten skall gå i arv även till kungahusets kvinnliga medlemmar. Man vågar inte tänka tanken fullt ut att bankofullmäktige och finansutskottet i Sverige skulle ta efter initiativet från kungen av Swaziland - i Sverige finns ju också prinsessor. Troligen skulle änkenåderna på Öfre Östermalm då få dåndimpen — hur stora rojalister de än må vara. Men låt oss lämna södra Afrika och återvända till nordligare breddgrader. I kungarikena Norge och Danmark, där de borgerliga partiernas inflytande varit och är betydligt starkare än i Sverige och där socialdemokratin inte haft kraften att utöva samma inflytande över de politiska besluten som i Sverige, förekommer inte bilder av kungligheter på någon av landets sedeltyper. Dessa länder har i detta avseende inget gemensamt med varken schahen av Iran eller kungen av Swaziland. Däremot är Sverige — i det avseende det nu gäller — fullt jämbördigt med politiskt och industriellt efterblivna feodalstater i Mellersta Östern, Asien och södra Afrika. Det är ingen skillnad på Sverige och dessa länder i det avseendet. Det vore på tiden att kungaporträtten försvann från landets sedlar. Dessa bilder utgör ett medel i propagandan för monarkin, för kungahuset och framstår i detta sammanhang som nationella symboler. De utgör en kvarleva från självhärskardömets dagar och från feodaltiden. I ett land som Sverige borde kungaporträtten på landets sedlar ersättas med bilder ur folkets skapande liv. Det är folket som är värdeskapande och inte landets kungar. Den nuvarande kungen är detta lands störste socialbidragstagare — det rör sig om miljoner — och blir föremål för hyllningar i vissa kretsar. Den fattige och den utslagne, som måste leva på socialbidrag, föraktas i samma kretsar. Det svenska folkets historia är historien om hur folket har byggt och utvecklat detta land. De svenska kungarnas historia är i alltför stor utsträckning historien om mord, ja, brodermord i stor utsträckning. Det är även historien om de många orättfärdiga krig som dessa kungar orsakade med nöd, död och elände för det svenska folket. Kring den svenska kungahistorien står en stank av mord, folkförtryck, krig och elände för folket. Dessa kungar bör inte äras — ingen av dem. Minst av allt är de symboler för folket.

Då finansutskottet även till årets motion återigen hänvisade till detta uttalande från fullmäktige i riksbanken vill jag erinra om vad som sägs i detta betänkande. Där sägs bl.a. att enbart kostnaderna för framtagandet av nya sedlar, av de sedeltyper landet nu har, ligger i storleksordningen 3 milj.kr. och att i den nuvarande sedelstocken har investerats ett belopp motsvarande 40 å 50 milj.kr. Nu hör det till saken att i fjolårets motion frågan inte ställdes om att den nuvarande sedelstocken omedelbart skulle förstöras, som bankofullmäktige sökte antyda, vilket finansutskottets majoritet gav sitt fulla stöd. I den motionen ställdes endast frågan om en utredning, givetvis med sikte på att då nya sedeltyper kommer att framställas kungabilderna skulle försvinna, för att mera tidsenliga motiv bör användas. Finansutskottets majoritet gick alltså helt förbi motionens hemställan och talade om något helt annat. Det är rätt unikt i det här avseendet. I årets motion, nr 694, föreslås att riksdagen uttalar som sin mening att vid utgivandet av nya sedeltyper kungarna ersätts med andra motiv, enligt i motionen angivna riktlinjer. I motionen talas det alltså om utgivandet av nya sedeltyper. Trots detta kommer finansutskottets ma joritet jagande med samma motivering som förra året, att man av kostnadsskäl inte kan bifalla motionen. Detta är ju att slå in öppna dörrar, eller ett svar som kan betecknas som ”goddag yxskaft”. I motionen talas det endast om tillfället då nya sedeltyper skall framställas. Kostnadsskäl kan härvidlag inte åberopas som avslag på motionen, då kostnaderna i stort sett blir desamma hur bilden än ser ut. Motiveringen för avslag på motionen är ett uttryck för de obotfärdigas förhinder och ingenting annat. Och jag finner det anmärkningsvärt att finansutskottets majoritet i år inte har någon annan motivering för avslag än att hänvisa till kostnadsskäl; en motivering som inte alls är hållbar i det här fallet. Som bekant utges nya sedeltyper med vissa mellanrum. Enligt expertisen är tioårsintervaller de lämpligaste. År 1965 fick landet de nuvarande sedeltyperna. Det har gått mer än tio år sedan dess, och samma expertis menar att Sverige nu är moget för nya sedeltyper över hela linjen. Då menar jag att det också vore aktuellt med nya bildmotiv. Att framställa bildmotiv ur folkets skapande liv kan inte ställa sig dyrare än att göra andra bilder. Nya bildmotiv måste ändå framskapas då nya sedeltyper skall framställas. I höst exempelvis, i september eller i början på oktober, begåvas vi med en ny tusenkronorssedel. Bildmotivet skiljer sig helt från den nuvarande tusenkronorssedelns. Bilden — i varje fall på sedelns ena sida —- kommer att vara helt i linje med vad som föreslogs i motionen 1031 i fjol och i motionen 694 i år. Bilden återger nämligen ett skapande. Den föreställer en smälthytta, där det sprakar om det glödande järnet. Det är en hyllning till den svenska järnhanteringen. Jag noterar detta faktum som en framgång och en delseger för de idéer som föreslagits i mina motioner. Motiveringen att kostnadsskäl förhindrar nya bildmotiv på landets sedlar håller alltså inte. Motiveringen väger inte tyngre därför att utskottsmajoriteten idisslar den även i år. Bildmotiven på den nya tusenkronorssedeln är ett belägg härför. Utskottsmajoritetens motivering håller alltså inte. Men majoriteten i finansutskottet har ytterligare ett argument — samma som i fjol — för avslag på motionen, även det hämtat från fullmäktige i riksbanken. Någon förnyelse i det här avseendet i utskottsmajoritetens tankegångar har såvitt jag förstår inte heller här varit möjlig. Att Sverige har kungabilder på samtliga sina sedlar i likhet med en rad feodalstater, som jag tidigare i mitt framförande hänvisat till, beror enligt fullmäktige i riksbanken på att varje sedelmotiv bör representera ett århundrade och att varje sekel bör representeras av landets statsöverhuvud. Jag kan helt instämma i uppfattningen att motiven på sedlarna kan representera var sitt århundrade. Men varför skall det vara kungabilder? Det är här vi inte är överens. Om kejsaren av Etiopien hade lagt samma synpunkter på sin sedel utgivning som majoriteten i finansutskottet, skulle sedelmotiven ha representerat 17 århundraden. Kejsaren av Etiopien gav nämligen ut 17 olika sedeltyper, alla med regentmotiv. Om shahen av Iran lägger samma synpunkter på sin sedelutgivning som majoriteten i finansutskottet, skulle sedelmotiven representera 35 sekler. Shahen av Iran ger nämligen ut 35 olika sedeltyper, även han med regentmotiv. Majoriteten i finansutskottet bör läsa författaren Sven Wernströms tre böcker om den samhälleliga och historiska utvecklingen i Sverige. Det gäller här folkets historia, inte kungahistoria. Det är lättfattlig och njutbar skönlitteratur. Den är indelad i århundraden. Den börjar i historiens gryning, då trälar utnyttjades i detta land, och slutar vid 1900-talets första årtionden. Dessa böcker är visserligen avsedda för skolungdom, men de kan med fördel läsas av även äldre människor som ännu inte är helt åderförkalkade. Jag tar mig friheten att rekommendera denna läsning för majoriteten i finansutskottet. Säkerligen skulle utskottsmajoriteten och även fullmäktige i riksbanken här finna uppslag för andra bilder som illustration för olika århundraden än de kungabilder som skämmer landets sedlar. Då sedelmotiv bör representera olika århundraden, varför då inte ta motiv från svenska folkrörelser? Fackföreningsrörelsen exempelvis, som betytt så ofantligt mycket för att ge den svenska arbetarklassen ett människovärde, vore mer berättigad att komma i fråga i det sammanhang det här gäller än landets kungar. Men landets sedlar återger fortfarande bilder av folkförtryckande kungar. Det är enligt min mening inte värdigt ett land som Sverige. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation av C.-H. Hermansson som är bifogad finansutskottets betänkande nr 32.

Fru talman! Det var i november i fjol som kammaren senast behandlade en likalydande motion som den nu aktuella. Vid det tillfället hade finansutskottet remitterat motionen, som herr Lorentzon påminde om, till riksbanksfullmäktige, som inte fann några skäl för att gå motionärerna till mötes och detta föranledde att finansutskottet då som nu avstyrkte motionen. Under de fem månader som har gått sedan kammaren senast tog ställning i denna fråga har ingenting hänt som skulle kunna motivera ett annat ställningstagande, även om nu händelsevis de svenska sedlarna inte står i överensstämmelse med herr Lorentzons historieuppfattning. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 32.

Fru talman! Jag har i varje fall fått lära mig, liksom väl samtliga här i kammaren utom finansutskottets majoritet, att om man gör ett fel och är medveten om detta, så gör man naturligtvis inte om det misstaget. Men det är detta som herr Åsling förespråkar. Han refererar till riksbanksfullmäktige och säger att man hade fått en remiss därifrån och att ingenting har ändrats sedan den tiden i fjol. Ja, så kan man naturligtvis säga, men hela utgångspunkten för ert resonemang saknar ju all grund. Man anför kostnaderna vid framställningen av sedlar som skäl för avslag på motionen, men förhållandet är ju det att jag yrkar att vid ett utgivande av sedlar med nya motiv — då man alltså ändå måste framställa nya bilder, oavsett hur de bilderna ser ut — kungabilderna skall ersättas av mera folkliga illustrationer. Kostnadsskäl kan man inte anföra i det fallet — det håller inte, herr Åsling. Även om det har gått fem månader sedan man gjorde fel behöver man inte upprepa det nu. När det gäller den andra frågan är jag helt överens med herr Åsling om att man kan låta bilderna utgöra ett tecken på ett århundrade, men jag anser — och där är våra meningar delade — att det skall vara folkliga motiv i stället för kungabilder. I den svenska grundlagen står inskrivet att all makt utgår från folket, och landet har en representativ demokrati. Men att all makt utgår från folket återspeglas inte i det svenska sedeltrycket. Bilderna på landets sedlar hyllar fortfarande monarkin och enväldet. Menas det allvar med att all makt utgår från folket, borde det svenska folkets liv och representanter för folket vara bildmotiv på landets sedlar. Jag hänvisade nyss till att man i det fallet kunde ihågkomma svensk fackföreningsrörelse, som mer än någon annan har spelat en roll när det gällt att höja den svenska arbetarklassens människovärde. I Sverige finns det ingenting numera som är heligt utom kungahuset. Den hysteriska kungadyrkan man ägnar en person som representerar en institution som för länge sedan överlevt sig själv är för mig fullkomligt ofattbar. Det vore på tiden att det organiserades en folklig beredskap och opinionsbildning mot den smarta marknadsföringen av kungamakten. Att förändra sedelmotiven och använda motiv som återger folkets skapande liv vore ett led i denna utveckling. Vad beträffar det svenska kungahuset — jag skall sluta nu, fru talman - kommer man osökt att tänka på vad som står skrivet i en stor och mycket gammal bok: Av intet skapade Gud världen. I Sverige tycks det skapas kungar av samma material.
Jag får anmoda den ärade talaren att använda ett för kammarens debatt mera lämpat uttryckssätt.
Fru talman! Det är klart att när man lyssnar på herr Lorentzon kommer en del reflexioner. Det är en del bilder som lätt framträder på ens näthinna när det talas om motiv från vårt eget land och från vår svenska historia. I de socialistiska länder som herr Lorentzon så väl och så ofta talar för är det alltid fullt av bilder på gator och torg av de s.k. ledarna i resp. länder. I vissa av dessa socialistiska länder är det också lag på att de, om jag så får uttrycka mig, inte alltid så vackra gubbarna skall finnas i bild på varje ämbetsrum och i varje ämbetslokal. Jag föredrar naturligtvis, herr Lorentzon, vackrare bilder än dem som herr Lorentzon föredrar. Jag har framför mig tre av våra svenska sedlar. Det är riktigt att på ena sidan finns vår historia inbakad i våra konungar förenad med andra bilder. Men på baksidan av dessa sedlar finns det en redovisning också för folkets historia. Vi har på femkronorssedeln en bild av vår svenska skog med en tjädertupp i modern version, en nog så målande beskrivning från vårt eget vackra land. På tian har vi en konstnärlig utformning av våra vattendrag och på hundrakronorssedeln har vi en del av regalskeppet, som är en del av svensk historia. Jag finner, herr Lorentzon, inget felaktigt i att vi på ett sådant sätt framför vår svenska historia. Och jag tycker att herr Lorentzons sätt att uttala sig i denna kammare om det svenska konungahuset, mot bakgrund av den uppfattning som majoriteten av svenska folket har, är oanständigt.

Fru talman! Det är inte första gången som jag har haft ordet i denna kammare och herr Lothigius har begärt ordet och omedelbart avvikit från det vi diskuterat och gått över de svenska gränserna till utlandet. Jag är van vid det. När det gäller de svenska sedlarna så stämmer det där med tjädern. Där finns också norrsken återgivet. Men vad jag talade om var folkets skapande liv, och det har herr Lothigius naturligtvis inte en aning om. Någon har sagt att Sveriges historia är dess kungars. För den som något har tagit del av tidigare skriven officiell historia förefaller uttalandet naturligtvis inte överdrivet, och varje gång vi behöver använda landets betalningsmedel påminns vi om att landet är en monarki, med kungliga anor, långt, långt tillbaka i tiden. På detta kan vissa tidningar höja sina upplagor. När det talas om förlovning höjer Expressen och Svensk Damtidning sina upplagor med 100 000 exemplar och skördar åtskilliga sekiner i extra profit. Det går an att göra pengar på de människorna för dem som har möjligheter till det. Men hur ser då de svenska sedlarna ut, herr Lothigius? På den svenska femkronorssedeln återges bilden av Gustav Vasa, en av landets under tiderna största bondeplågare, känd för blodbadet i Kalmar. Sin stora förmögenhet hade han samlat med de mest brutala metoder. Detta talar herr Lothigius ingenting om förstås. Hundrakronorssedeln återger bilden av Gustav II Adolf, även han en brutal plågare av svensk allmoge. Oräkneliga är de svenskar, och även finländare, som tvingades ut på Europas olika slagfält och där stupade i Gustav II Adolfs långvariga krig, lämnande efter sig hustrur och barn till ett liv i armod och obeskrivligt elände. Bilden av Gustav III pryder femtiokronorssedeln. Det var mannen som ordnade överfallskrig mot Ryssland, då han lät utrusta svenska soldater med ryska uniformer och gjorde gällande att det var Ryssland som hade överfallit Sverige. Samma metod användes betydligt senare av Hitler, då tyska soldater iklädda polska uniformer överföll Polen och därmed startade det andra världskriget. Gustav III:s överfallskrig slutade i för honom snöpligt nederlag men innebar ett obeskrivligt lidande för de många som inkallades i detta krig. 10 000-tals svenskar gick under i hunger, pest och elände. Det var den kungens eftermäle. På den nuvarande tusenkronorssedeln återges bilden av Gustaf V. Att denne kung inte hade kraften, även om viljan fanns, att få Sverige och dess folk ut i krig var den framväxande liberalismens och arbetarrörelsens förtjänst. Kungabilderna, herr Lothigius, är feodala kvarlevor som borde bort från landets sedlar. Det bör inte vara på det sättet att då svenska folket skall använda en sedel som betalningsmedel, det jämt skall konfronteras med kungabilder.
Fru talman! Det är det svenska folket som har valt dessa bilder på våra svenska sedlar. Jag ber kammaren om ursäkt för att jag gav herr Lorentzon tillfälle att gå upp i talarstolen igen.